Herr talman! Jag har samma intryck som herr Andersson i Örebro. Herr Svanberg började mycket bra; jag var nästan förvånad över sakligheten och samarbetsviljan i början av hans anförande. Men sedan fick herr Svanberg bildligt talat greppet om snusdosan i byxfickan och kom ut med rallarsvingarna i debatten. De var av sedvanligt Svanbergskt märke. Det var tal om centerns överord, om centerns lösliga påståenden, om hur usel centern över huvud taget var. Jag saknade bara vad herr Svanbergs herre och mästare, Gunnar Sträng, sade häromdagen i en liknande debatt, nämligen det där om överbud. Det kanske kommer i nästa replik. Herr Svanberg sade att vi räknade upp en massa saker i programmet för 100 000 nya jobb som redan görs. Så är det inte. Studera motionen litet närmare, så skall herr Svanberg få klart för sig att den innehåller många intressanta och nya initiativ. Jag var inne på det konkreta i mitt anförande och hinner inte gå in på det en gång till. Herr Svanberg säger att det är cyniskt att inbilla människorna att det skall bli några nya, framgångsrika konsekvenser av detta; det skulle vara cyniskt att invagga människorna i en sådan föreställning. Nej, detta är realistiskt, herr Svanberg. Vad som är cyniskt i sammanhanget är regeringens politik som har lett fram till att 100 000 människor är arbetslösa och många fler går i arbetsmarknadsutbildning, om man nu skall tala om cynism. Jag för min del avstår från att bruka sådana hårda ord. Jag tycker vi skall dämpa debatten på den punkten. Men detta är den enda cynism jag finner i de här näringspolitiska sammanhangen. Sedan säger herr Svanberg att vårt förslag är en allvarlig anklagelse om ineffektivitet mot dem som jobbar för att skaffa fram bättre förutsättningar för sysselsättningen. Det är ingen allvarlig anklagelse mot dem — de gör ett mycket gott jobb på olika håll: i AMS, i företagarföreningarna och var det än är. Jag har aldrig någonsin sagt att de är ineffektiva. En sådan anklagelse får stå för herr Svanberg. Men där återfaller herr Svanbergs anklagelser återigen på regeringen, för det är där ineffektiviteten har funnits som lett fram till det här tillståndet. Vi har försökt att komma med initiativ till åtgärder som skulle kunna förbättra situationen, skapa nya jobb och stimulera fram ny företagsamhet. Det är allt detta som vi har skrivit i vår motion och som jag talat om tidigare. Vidare säger herr Svanberg att jag har påstått att företagarföreningarna ”vänder papper”. Det är en sådan där typisk Svanbergsk grej i en debatt. Jag har sagt att de tyvärr nödgas syssla så förfärligt mycket med utredningar att tiden inte räcker till för så mycket annat och därför måste de förstärkas.
Herr talman! Jag vill allra först tacka för den uppmärksamhet som de annonser Svenska företagares riksförbund går ut med har rönt av näringsutskottets värderade ordförande. Jag tycker det var en fin reklam vi i förbundet fick, även om herr Svanberg helt naturligt vill beteckna annonserna såsom ”skräckpropaganda”. Sluta tro på dem, uppmanar herr Svanberg. Ja, men regeringens näringspolitik gör att allt flera människor, både företagare och anställda, lyssnar till dessa budskap. Det får vi dagligen många bevis för. Herr Svanberg nämnde inte mycket om de stora näringspolitiska frågorna, exempelvis nyföretagsamhetens problem, som innebär att alltför få människor i dag vågar starta ett företag beroende på den näringspolitik som regeringen för. Arbetslösheten, att hundratusentals människor går utan jobb, nämnde han inte heller mycket om. Att företagsnedläggelserna och konkurserna ökar är också väsentliga ting som borde ingå i en sådan här debatt. Att det råder bristande investeringsvilja är något som näringslivet är mycket bekymrat över. Konkurrens på lika villkor i stället för punktinsatser borde väl också näringsutskottets ordförande mera ha kommenterat. Jag anser också att det hot om ökad löneskatt, alltså höjd arbetsgivaravgift, som uttalats från olika håll inom regeringen under de senaste dagarna kanske borde ha föranlett någon kommentar. Jag vill också helt kort gå tillbaka till vad herr Bengt Sjönell anförde för en stund sedan. Han sade att hoppfull håg är bättre än många miljoner kronor i stöd. Ja, herr talman, den enkla sanningen är väl den att företagsamheten i landet med ett annat näringspolitisk klimat inte behöver så mycken konstgjord andning. Det är föga glädje med ett näringsliv som skall vara bundet till en respirator.
Herr talman! Jag råkade höra herr Svanbergs sura avslutning på sitt anförande och utgår från att det inte var lika surt alltigenom. Annars kan det inte ha varit särskilt konstruktivt. När det gäller kommentarerna till min motion hoppas jag herr Svanberg har noterat, att grunden för den är att jag anser att de mindre och medelstora företagen är konsekvent diskriminerade genom den näringspolitik och ekonomiska politik som förts under senare år här i landet. För att råda bot på detta missförhållande är det klart att man måste främja mindre och medelstora företag i förhållande till de stora. Det innebär inte att man motarbetar stora företag. Eller är det detta som regeringen anser att man gör i dag i förhållande till de små eftersom det klart kan beläggas på punkt efter punkt att de små företagen inte likabehandlas? Det gäller alltså att främja dem så att man bryter denna olika behandling och diskriminering. Jag kan i och för sig se flera skäl för att främja mindre och medelstora företag i vårt samhälle. De utgör en betydelsefull del av det svenska näringslivet. 460 företag har mer än 500 anställda, medan i runda tal 208 000 företag ligger under denna nivå. Om man därtill lägger de nära 200 000 egenföretagare som finns i detta land, erhålls helt andra proportioner än man får ett intryck av att den socialdemokratiska näringspolitiken är inriktad på, nämligen de 460 företag som man talar om för det mesta. För övrigt finns det ännu ett viktigt skäl att satsa speciellt på mindre och medelstora företag. Det har anknytning till den ortsstruktur vi har i landet. Det är alltså ett regionalpolitiskt motiv. Skall vi lyckas vidmakthålla den någorlunda decentraliserade ortsstrukturen, kräver detta små företag i hög utsträckning. Skall vi dessutom, vilket vi väl är överens om, differentiera arbetsmarknaderna på små orter, krävs flera små företag. Detta är bakgrunden till min motion, och det tycker jag herr Svanberg borde ha kostat på sig att bemöta seriöst.
Herr talman! Herr Andersson i Örebro sade att det inte fanns tillräckligt mycket av samarbete i vad jag yttrade. Är vi inte överens om mycket? frågade han. Jag kan gärna vitsorda att vi är överens om kolossalt mycket. Jag angrep heller inte herr Andersson i Örebro. Jag angrep egentligen inte folkpartiet annat än för den förfärliga partimotionen. Om herr Andersson läser den grundligt, skall han själv inse att den är ett pekoral. Jag upprepar gärna vad jag har sagt tidigare, att i utskottet är herr Andersson en mycket värdefull ledamot som kan diskutera frågorna sakligt; men det var ju inte det vi talade om, utan vi talade om den här motionen. Sedan har jag ironiserat, sade herr Andersson, över att företagen behöver god lönsamhet. Nej, vad jag ironiserade över var uttrycket ”godtagbar lönsamhet”. Vem skall bedöma vad som är godtagbart? Det som är godtagbart för mig är kanske inte godtagbart för herr Andersson osv. Det här med företagsservice skall jag lämna utan kommentar, eftersom en annan talare kommer att ta upp den saken. Jag vill bara konstatera att herr Anderssons lidande är alldeles självförvållat. Jag har inte gått så hårt åt honom som han säger. Så kom Bengt Sjönell och sade att jag började bra — han var så förvånad — men sedan blev det fråga om rallarsvingar. Om herr Sjönells anförande vill jag säga att det var ett under av saklighet och lugn! Det innehöll inte några angrepp på någon! Alla minns vad han sade, så jag behöver inte upprepa det. Jag vill bara kosta på en enda anmärkning. Det är helt omöjligt att föra en saklig debatt om den motion som centern har väckt om sina 100 000 arbetstillfällen. Den motionen är ett sammelsurium som inte liknar någonting. Läs den, säger herr Sjönell, så förstår ni den bättre! Det är precis vad jag har gjort inför den här debatten, och jag har upptäckt att det myckna pratet är fullständigt tomt. Herr Sjönell undrade över att jag inte använde uttrycket överbud. Snälla någon, detta är inga överbud, utan det är rena fantasier ni sysslar med i den motionen. Herr Sjönell påstod vidare att han inte riktat någon anklagelse mot företagarföreningarna för att de bara vänder papper, när de sitter och sysslar med utredningar. Jag trodde i min enfald att utredningsarbete var att syssla med papper. Herr Hovhammar sade att jag inte tog upp det och inte det. Vad jag gjorde var att bemöta herr Hovhammars anförande, och då är det väl inte mitt fel om det inte blev tal om så förfärligt mycket annat än rena skräckfantasier. Försök att föra en annan argumentation, så skall jag gärna gå in i en saklig debatt. Herr Olof Johansson i Stockholm talade om mina sura reaktioner. Jag är visst inte sur. Tvärtom tyckte jag att det var ganska lustigt att läsa herr Johanssons motion och se hur förfärligt tokigt det kan bli. Jag är övertygad om att herr Johansson har haft ett gott syfte, men att komma med en motion i Sveriges riksdag och begära att statsmakterna skall konsekvent motarbeta en viss företagsform och gynna en annan på de övrigas bekostnad är väl ändå ganska naivt. Jag tror som sagt att herr Olof Johansson har haft ett gott syfte, men ett gott hjärta kräver också ett gott omdöme. Omdömet är totalt borta i det här fallet.
Herr talman! Jag hade tänkt att man i en sådan här näringspolitisk debatt, som berör de mindre och medelstora företagen, huvudsakligen skulle kunna hålla sig till sakfrågorna. Jag vill inte sätta en sådan benämning som pekoral på en proposition, vilket herr Svanberg gör på folkpartimotionen — jag tycker att det är helt onödigt.

Men jag menar att vi här lika väl som i utskottet bör kunna debattera på ett sätt som för frågorna framåt. Vi kan gärna gå upp ur de gamla skyttegravarna, som under många år har varit uppgrävda när det gäller företagsfrågor, ty vi är alla trots allt beroende av ett bra näringsliv.
Herr talman! Herr Svanberg säger sig vara lika förvirrad som tidigare när han skall ta del av våra förslag. Efter att ha läst igenom vår motion om de 100 000 nya jobben är det omöjligt att föra en saklig debatt, säger han. Jag tycker inte att herr Svanberg skall underskatta sina förståndsgåvor, för de är faktiskt inte dåliga. Sedan förvånade herr Svanberg mig genom att inte komma med något klassiskt citat. Han brukar med stor känsla citera framför allt de gamla grekerna, Tegnér och andra klassiker. I dag åkte han märkligt nog hela citatskalan utför och hamnade i Grönköpings Veckoblad. Är detta månne symtomatiskt för herr Svanbergs och hans partis förmåga att hantera och utveckla näringspolitiken?
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten utan konstaterar bara att herr Svanberg avspisar alla försök som har gjorts från olika håll för att föra in debatten på stora och väsentliga näringspolitiska frågor. Så lätt skall man nog inte ta på dessa problem. I brist på tid kan vi inte nu föra en alltför lång debatt, men det kanske blir tillfälle till det en annan gång. Enligt min mening skall man nog ta allvarligare på dessa ting och inte raljera fullt så mycket som herr Svanberg har gjort i dag.
Herr talman! Jag tackar naturligtvis herr Svanberg för att han tror mig om att ha haft ett gott syfte med min motion. I stället var det mitt omdöme som klickade, menar herr Svanberg, och det får det inte göra i den svenska riksdagen! Nu är ju alltid omdömet beroende av hur man upplever verkligheten omkring sig. Jag tror att herr Svanberg och jag har högst olika upplevelser av hur verkligheten är. Som jag tidigare beskrev det är nämligen de mindre och medelstora företagen diskriminerade i det svenska samhället. Om herr Svanberg vill ha bättre och mer opartiska synpunkter på den saken kan han naturligtvis biträda kravet på en kartläggning av hur situationen är. Jag har velat ta det som ett första steg, därför att de exemplifieringar jag har gjort i motionen är naturligtvis inte fullständiga. För att komma till rätt slutsats beträffande näringspolitiken, herr Svanberg, gäller samma regel som på andra områden, nämligen att man måste se verkligheten sådan den fungerar. Annars hamnar man fel. Därför rekommenderar jag herr Svanberg att stödja reservationen om en kartläggning av olika behandling av företag i olika storlekar. Man skulle kunna få misstanken att det här är en öm tå i varje fall för herr Svanberg och för socialdemokratin. Min motion angriper den koncentrationsinriktning som den förda näringspolitiken har, den näringspolitik som i första hand är inriktad på de 460 större företagen och i mycket ringa utsträckning på de mindre och medelstora. Ju mer man går på den linjen desto mer utrymme skapas för den ”mygelekonomi” som har nämnts i debatten, en direktstyrning från Kungl. Maj:ts kansli med uppgörelser mellan statsmakternas företrädare och det enskilda företaget. Det är inte den näringspolitiken vi vill ha. För att bryta sig ur den här situationen krävs det att vi särskilt främjar de mindre och medelstora företagen i förhållande till de stora. Låt oss vara överens om, herr Svanberg, att kartlägga och se hela vidden av det diskrimineringsproblem som i dag existerar. Varför vågar sig herr Svanberg inte ens på en kartläggning?
Herr talman! Vi är helt överens, herr Andersson i Örebro. Jag finner i det här fallet inte någon anledning att kalla propositionen för ett pekoral. Jag är ledsen över att behöva beteckna folkpartiets motion som ett sådant, men den är inget annat än ett pekoral. Herr Sjönell påstod att jag hade sagt att jag blev förvirrad när jag läste hans motion och därför inte kunde föra en saklig debatt. Så tar han till och säger att jag i mitt anförande hamnade i Grönköpings Veckoblad. Jag tyckte det passade bra in på herr Sjönells anförande att tala om Alfred Vestlund. Herr Sjönell har hamnat i Grönköpings Veckoblad genom sitt sätt att argumentera här. Det är en helt riktig karakteristik, och jag har inte mer att säga om det. Herr Hovhammar menar att jag avspisar alla försök att föra en saklig debatt. Det har jag visst inte gjort. Jag har försökt klargöra vad det nya industriverket skall betyda. Och därom kommer industriministern och flera andra att tala. Vi vill alltså föra en saklig debatt. Men i den skall inte herr Hovhammar komma stickande med en oändlig mängd invektiv om hur förfärligt illa samhället sköts, att regeringen bär sig åt så och så mot företagarna. Vem är det egentligen som för en saklig debatt? Herr Hovhammar ställer sig upp och — för att använda ett folkligt uttryck — grovskäller. Sedan begär han att vi andra skall vara sakliga och försöka finna kornen av sakfrågor i hans utfall. Det beror inte på mig om vi inte kan få en saklig debatt. Herr Olof Johansson i Stockholm tar till ord som koncentrationsinriktning, mygelekonomi och ömma tår. Det är riktigt, som han påstår, att vi kan ha olika upplevelser av samhället, vi kan uppleva samma ting på olika sätt. Jag undrar hur herr Johansson har upplevt det han talar om, han måste ha fått underliga informationer. Jag har ganska mycket med småföretagare att göra i olika sammanhang, och visst är det bekymmersamt att vara småföretagare i dag. Det är bekymmersamt att vara storföretagare också. Men att det skulle se ut som herr Johansson här beskriver vägrar jag absolut att tro. Gå ut och fråga 100 småföretagare, och jag är övertygad om att inte många kommer att tycka som herr Johansson. Däremot vitsordar alla att de har bekymmer, det kan också jag vitsorda. Men inte löser man deras problem genom att försöka spela ut dessa småföretagare mot storföretagen och säga att regeringen inte har gjort någonting. Vad skall industriverket syssla med? Jo, i huvudsak blir det med den mindre och medelstora industrin. Jag tycker vi skall låta bli att använda värdeladdade ord som mygelekonomi och andra. Vad är mygelekonomi om inte ett underligt tankefoster?

Herr talman! Jag har kommit överens med interpellanten, herr Burenstam Linder, om att först svara på hans interpellation. Efter de följande anförandena avser jag att komma tillbaka för att gå in i den debatt som har förevarit. Herr talman! Herr Burenstam Linder har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidtaga för att få i gång nyföretagandet och skapa en grund för framtida sysselsättning och tillväxt. Interpellanten menar att nedgången i nyföretagandet, ökningen i antalet företagskonkurser samt nedgången i antalet sysselsatta inom industrin tyder på att vi är på väg mot en ekonomisk stagnation. Dessutom påstås regeringen sakna intresse för dessa frågor. Som bevis för detta anförs att en genomgång av dessa frågor saknas i industridepartementets bilaga 15 till årets statsverksproposition. Vidare finns där enligt interpellanten inte några förslag avsedda att stimulera den industriella utvecklingen. Låt mig inledningsvis konstatera att interpellanten inte kan ha läst bilaga 15 särskilt väl. Strävandena att skapa en grund för framtida industriell sysselsättning och tillväxt utgör tvärtom ett genomgående tema i översikten. På ett flertal punkter läggs också fram konkreta förslag i detta syfte. Mera konkret ställer interpellanten frågor om antalet konkurser och antalet nystartade företag och dessa siffrors betydelse för den industriella utvecklingen. Beträffande först frågan om konkurserna vill jag anföra: Genom en studie som utförts på uppdrag av delegationen för de mindre och medelstora företagen har vi fått en kartläggning av konkursutvecklingen åren 1966-1970. Göteborgs ackordcentral har sedan följt upp kartläggningen med uppgifter för åren 1971 och 1972. Man finner visserligen att antalet företagskonkurser ökat men konstaterar samtidigt att det totala antalet aktiebolag ökade med 50 procent — ifrån drygt 66 000 år 1965 till drygt 100 000 år 1970. Det är aktiebolagen som svarar för den helt dominerande delen — ca 80 procent av ökningen i företagskonkurser. Nyregistreringen av aktiebolag har ökat mycket snabbare än avregistreringen. Samtidigt kunde man notera att tre fjärdedelar av de konkursdrabbade aktiebolagen hade ett aktiekapital som understeg 20 000 kronor och att hälften var ”S 000-kronorsbolag”. Ungefär tre fjärdedelar av alla företagskonkurser under åren 1966—1970 drabbade företag med mindre än fyra anställda. Mindre än två procent gällde företag med mer än 50 anställda. Det framgick också att de konkursdrabbade företagen genomgående hade en förhållandevis kort livslängd. Delegationen kommer att gå vidare och närmare studera orsakerna till konkurserna. Utredaren gör emellertid en preliminär bedömning i den första rapporten där han konstaterar att ”ett stort antal konkursföretag utövar en föga seriös verksamhet baserad på en helt undergrävd ekonomisk ställning”. Att antalet konkurser ökat utgör knappast något belägg för påståendet att ekonomin skulle vara på väg att stagnera. Nyetableringsfrågan har inte varit föremål för samma ingående studium som konkursstatistiken. Men även vad gäller nyetableringarna måste man emellertid anlägga ett mer nyanserat synsätt än vad interpellanten gör. All nyetablering är sålunda inte lika värdefull för den industriella utvecklingen. Industriellt nyskapande förutsätter ej heller alltid nyetablering av företag. Det väsentliga i sammanhanget är att goda idéer finns, det har vi många exempel på. Många innovatörer väljer också i ökad utsträckning att gå med sina idéer till redan befintliga företag med en utvecklad produktionsoch marknadsföringsapparat. Nyetableringsstatistiken ger därför inte svar på den centrala frågeställningen — om nya idéer och innovationer kommer fram och utnyttjas i önskvärd omfattning. Beträffande nedgången av antalet personer sysselsatta inom industrin är det ett bekant faktum att en omfördelning av arbetskraft från industrisektorn till tjänstesektorerna är ett karakteristiskt drag för många högt utvecklade industriländer. Denna utveckling hänger väsentligen ihop med förändringar i konsumtionsmönstret i riktning mot en allt större andel tjänster framför allt offentliga tjänster som exempelvis sjukvård och undervisning. Även om nedgången i antalet industrisysselsatta under den senaste femårsperioden gått något snabbare i Sverige än i andra jämförbara länder, skall man komma ihåg att industrisysselsättningens andel av den totala sysselsättningen i vårt land fortfarande ligger en bra bit över motsvarande andelar i exempelvis USA och Canada. En snabb nedgång i industrisysselsättningen skulle givetvis skapa problem, och det är en angelägen uppgift att hejda och helst vända en sådan nedgångstendens. Politiken har under de senaste åren varit inriktad på industriell utveckling och utbyggnad. För 1973 förutses i den reviderade nationalbudgeten en uppgång i industrisysselsättningen med närmare 20 000 personer. I fråga om åtgärder som kan skapa en grund för framtida industriell sysselsättning och tillväxt finns knappast några patentlösningar. Jag ser det som angeläget att verksamheten på detta område bygger på en ingående kunskap om industrins förhållande och utveckling. Denna kunskap söker vi inom departementet bygga upp i form av en rad utredningar framför allt på branschnivå vilka i sin tur har lett till olika konkreta åtgärder, som exempel strukturgarantierna. I propositionen 1973:41 föreslås att ett särskilt industriverk inrättas fr.o.m. den 1 juli i år. Genom inrättandet av verket kan vi bl.a. öka utredningsverksamheten och därmed förbättra våra möjligheter att sätta in långsiktigt verkande I propositionen 41 läggs också förslag om väsentligt utbyggd företagsservice till de mindre och medelstora företagen via företagarföreningarna samt om inrättandet av en särskild fond för industriell utveckling — statens utvecklingsfond. Fonden skall i form av lån med villkorlig återbetalningsskyldighet stödja riskbetonade investeringar inom industrin för utveckling av nya produkter, processer eller system. Jag är övertygad om att fonden kommer att bli av stor betydelse både för framväxandet av nya företag och för stimulans av goda idéer i redan befintliga företag. Jag vill även erinra om den kraftiga ökningen av anslaget till styrelsen för teknisk utveckling som beslutats för nästa budgetår. Vad gäller den industriella förnyelseförmågan kommer givetvis även det extra skatteavdraget för FoU-investeringar, varom förslag förelagts riksdagen, att få stor betydelse. Industriföretagens försörjning med riskkapital har underlättats vilket i sin tur medför ökade expansionsmöjligheter. Detta var i all korthet några av de förslag regeringen lagt fram för att stimulera den industriella utvecklingen. Jag avstår emellertid från att nu närmare redogöra för dessa förslag i detalj, då ju dessa frågor diskuteras i samband med behandlingen av respektive propositioner.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för hans tillmötesgående att vilja besvara min interpellation på det här stadiet av debatten. Jag ber också att få tacka för själva svaret på interpellationen. Svaret ger mig ändå anledning till en viss undran när man betraktar industridepartementets verksamhet. Trots att departementet utgör en ganska omfattande utredningskvarn tycks man inte närmare ha granskat den för sysselsättningen och utvecklingen på sikt så betydelsefulla fråga som nedgången i nyföretagandet utgör. Vad industriministern i sitt svar framför allt uppehåller sig vid är någonting som jag egentligen inte frågat om, nämligen i vad mån företagskonkurserna ökat eller inte ökat. Jag finner för min del att industriministerns genomgång på den punkten är ganska ointressant ur industrisynvinkel. Industriministern finner en tröst i en slutsats som han kommit fram till vid en granskning av konkursstatistik, nämligen att ”ett stort antal konkursföretag utövar en föga seriös verksamhet baserad på en helt undergrävd ekonomisk ställning”. Nåväl, om ställningen hos dessa företag är ”undergrävd” är det i sig självt inte så märkvärdigt. Det kan för övrigt ha att göra med den ekonomiska politik som bedrivs. Jag tycker att det för all del kan vara värdefullt att som industriministern gör slå fast att vanlig konkursstatistik måste utnyttjas med viss försiktighet. Det är inte så lätt att bara hoppa in i dessa sifferserier och där utläsa vad som händer. Men när industriministern nu nått den slutsatsen, varför tar han då inte ett annat grepp och försöker att titta på uppgifter som faktiskt visar en hel del av intresse ur industrisynvinkel. Jag tänker då på de olika uppgifter som finns om varsel och nedläggningar av företag. Sådant material publiceras av t.ex. AMS, och specialundersökningar har gjorts och görs t.ex. av Gunnar Du Rietz på Industrins utredningsinstitut. Även om konjunkturändringar påverkar årssiffrorna vill det tyckas som om den slutsats alla bedömare kommer fram till är att här har varit en trendmässig, beklaglig ökning i antalet företagsnedläggelser under de senaste tio åren. Det är en slutsats som befästs av professor Dick Ramström, som på grundval av sina forskningar i ett föredrag säger: ”Att företagsamheten, och då kanske främst de mindre företagen, drabbats av problem under de senaste åren behövs ingen djuplodande forskning för att inse. Siffror på lönsamhet och företagsnedläggelser talar sitt tydliga språk, liksom de uttalanden av ömsom pessimistisk, ömsom resignerad, ömsom aggressiv art som görs av skilda företrädare för företagsamheten, uttalanden som ofta kan synas överdrivna och alltför kategoriska men som utan tvivel ger klart uttryck för den oro man bland företagen känner inför framtiden. Det är i detta sammanhang befogat att tala om ett slags ”företagandets kris”, åtminstone på det psykologiska planet.” Detta var alltså ett citat från en vetenskapsman, professor Dick Ramström, på grundval av forskningsarbete inom detta ämnesområde. I sitt svar vill industriministern också försöka förringa betydelsen av de förändringar som skett i de olika näringsgrenarnas andel av den totala sysselsättningen. Om man tittar på svensk statistik finner man en kraftig nedgång i andelen industrisysselsatta. Men, säger Rune Johansson, eftersom denna andel fortfarande ligger högre än i USA och Canada, är det antagligen inte någon fara på taket. Det är svårt att göra den typ av internationell jämförelse som industriministern gör. Det är svårt bl.a. på grund av att definitionerna på vad man menar med ”industri” i det ena och det andra landet skiljer sig åt. Därför tror jag att det är bättre, om man skall göra internationella jämförelser — och det har ju sitt intresse — att man i stället skall se på hur dessa andelar utvecklats under en följd av år och sedan försöka se om den förändring som inträffat i det ena landet anmärkningsvärt avviker från vad som hänt i andra länder. Det är då man lätt kan se att vi haft en mycket kraftigare nedgång i andelen industrisysselsatta i Sverige än t.ex. i de två länder som industriministern nämnde och för övrigt jämfört med alla andra med oss jämförbara länder. Eftersom vi under samma period har fått ökande sysselsättningsproblem och lägre utvecklingstakt, ligger slutsatsen nära till hands att den här omfattande nedgången i antalet sysselsatta på industrisidan är ett svaghetstecken. Den nedgången har till ganska stor del sin förklaring i den kraftiga minskning som parallellt har skett i nyföretagandet. Då är vi över på den fråga som min interpellation verkligen gällde. Jag finner det anmärkningsvärt att allt som industriministern har att säga i den frågan omfattar 15 rader. Det borde ju rimligen vara en central fråga för en industriminister, åtminstone för en industriminister vilken som statsrådet Rune Johansson dragit slutsatsen, att man inte lättvindigt bara kan lita till statlig företagsamhet såsom nybildande. Att uppfatta nedgången i nyföretagandet som betydelsefull och oroande är en näringspolitisk huvudfråga. Men det tycks faktiskt som om man på industridepartementet inte har funderat på nyföretagandets problem. Statsrådet Rune Johansson säger t.o.m. i svaret att man, till skillnad från vad gäller konkursstatistik, inte har ägnat något ingående studium åt frågan om nyföretagandets nedgång. Detta är anmärkningsvärt. Vad menas egentligen med den fras som finns i de 15 raderna om nyföretagandet och som lyder så här: ”All nyetablering är sålunda inte lika värdefull för den industriella utvecklingen”? Det konstaterandet är endera en självklarhet, om ni därmed menar att alla satsningar inte är lika värdefulla, eller också — om man tar det som utgångspunkt bara för att avfärda frågan, såsom industriministern gör i sitt interpellationssvar — är det en dumhet. På dessa 15 rader driver industriministern ytterligare en tes, nämligen att nyföretagandet och de fördelar man förknippar med det kan åstadkommas inom ramen för existerande företag. Han säger, som vi hörde för en stund sedan, att ”nyetableringsstatistiken ger därför inte svar på den centrala frågeställningen — om nya idéer och innovationer kommer fram och utnyttjas i önskvärd omfattning”. Det är i sig själv möjligt att det skulle kunna vara på det sättet. Men fortfarande tror jag inte att man kan lämna frågan med en axelryckning som industriministern gör. Industrihistoria torde visa att den logiska möjlighet som industriministern pekar på icke har med verkligheten att göra. Nyetablerade företag spelar en stor roll för kraften i utvecklingen. Stöd för den uppfattningen får man om man studerar den undersökning som gjorts vid Umeå universitet av Göran Carstedt och Birgitta Isaksson-Pérez. De visar i sin undersökning att ”unga företag växer snabbare än gamla”. De visar också, att ”små företag växer i allmänhet snabbare än stora”. I deras undersökning görs följande slutsummering, som tål att citeras: ”Resultaten från den undersökning som ovan presenterats angående den strukturella utvecklingen hos ca 500 industriföretag under en 2S-årsperiod ger en bild av att efterkrigstiden inneburit relativt sett stora förändringar i den industriella strukturen. Nyetablerade företag har blivit mindre vanliga medan nedläggningarna synes ha ökat, åtminstone under sextiotalet. Tillväxttakten har avtagit över tiden, vilket bl.a. lett till att genomsnittsstorleken inte längre tilltar. Företagen har blivit allt äldre, varför tillväxttakten kan förväntas bli låg i framtiden, om inte ett större tillskott av snabbväxande unga företag tillkommer.” Det är en intressant slutsummering, industriministern. Tankar av den karaktären finns över huvud taget inte i interpellationssvaret. Företag har sin livscykel. Det måste komma nya företag och impulser underifrån. Man kan t.ex. studera eller försöka tänka sig vilken andel i sysselsättningen de företag hade som nybildades i slutet av 1950-talet och jämföra med vilken andel de hade i slutet av 1960-talet. Sedan kan man se efter om denna andel har ökat. Det vore ett sätt att komma åt svaret på den fråga som industriministern avfärdar. Ställer man en sådan fråga, tror jag att man kommer att finna att dessa andelar fått en markerad ökning. De undersökningar som Gunnar Du Rietz håller på med inom Industrins utredningsinstitut kommer, såvitt jag förstår av det lilla som redan redovisats, att visa att det är exakt på det sättet. Om vi inte hade haft de företag som nybildades under 1950-talet, hade vi nu haft mycket allvarligare sysselsättningsstörningar. Att företag nu — liksom under de senaste fem åren — inte startas på grund av en tokig ekonomisk politik i vissa avseenden kommer därför att ge ökande skadeverkningar under de kommande åren. Att skadorna inte genast märks till fullo är enda förklaringen till att dessa frågor i den allmänna debatten inte kommit att få den tyngd de förtjänar. Det är den enda förklaringen till att industrioch näringspolitiken under ett antal år kunnat få vara en kraftlöshetens politik. Det är också förklaringen till att industriministern utan att behöva riskera en allmän motattack kan nöja sig med att i sitt interpellationssvar avfärda den fråga interpellationen gällde med bara 15 raders axelryckning om nyföretagandet. Industriministern vill göra gällande att han i sin bilaga till statsverkspropositionen ägnar stor uppmärksamhet åt de problem min interpellation tar upp. Jag kan inte begripa hur man kan dra den slutsatsen. Jag ser inte i den skrivning som industriministern gör i propositionen någon diskussion av vad den sjunkande andelen industrisysselsatta betyder. Jag finner inte heller någon granskning av hur nyföretagandet har utvecklats. Dessa ting är ju ändå kärnfrågor. Man kan inte, herr talman, komma till ett avgörande om de framtida riktlinjerna för industripolitiken i det utskottsbetänkande som ligger till grund för den här debatten och den proposition som framlagts utan en sådan analys. Man måste studera de grundläggande förändringar som den hittillsvarande ekonomiska politiken medfört. Det räcker inte att som industriministern i bilagan till statsverkspropositionen i allmänna fraser och vändningar upprepa att man skall ha en ”systematisk planeringsoch utredningsverksamhet”. Det räcker inte med att luta sig bakåt och konstatera att det finns 17 olika kommittéer och utredningar i gång. Det räcker inte att man tänker inrätta ett nytt ämbetsverk och 41 nya anställda och att tala om att man skall ha en ”översyn och vidareutveckling av riktlinjerna för näringspolitiken”. Det finns dock ett mycket bra inslag — det skall villigt erkännas — i det som industriministern har fört fram till riksdagen, nämligen förslaget om en mera grundläggande satsning för att stimulera till forskning och utvecklingsverksamhet. Det är ett betydelsefullt bidrag. Vi skall vara tacksamma för att industriministern här har velat ta fasta på vad som ganska länge har varit ett krav från andra håll än dem som industriministern representerar. Det är bra att dessa förslag nu finns. Statistiken för betalningar till utlandet visar en anmärkningsvärd ökning i de nettoutbetalningar som görs för licenser, royalties och patent. Det kan inte tyda på någonting annat än att en viss relativ försvagning inträffat i det svenska näringslivets tekniska standard, i den mån den inte betingas av stöd man fått genom köp av patent och annat från utlandet. Vad skall vi då göra för att komma till rätta med detta? Det var detta som jag ville att industriministern skulle ägna en tanke åt. Det är riktigt som industriministern säger att här finns ingen patentlösning hur man skall bära sig åt. Det finns dock en serie konkreta förslag som har framförts och som har diskuterats här i dag. Det har också presenterats sådana förslag flera gånger tidigare. Det går inte att komma tillbaka i debatten och säga att jag bara stod och gnällde och inte hade något konkret att komma med. För tids vinnande upprepar jag inte alla dessa olika förslag om vad som bör göras. Rent allmänt måste slås fast att för att vi skall få till stånd nödvändigt nyföretagande fordras att villkoren är sådana att man kan få en rimlig lönsamhet. Den ekonomiska politiken har varit inriktad på att minska lönsamheten. När man sedan av sysselsättningspolitiska skäl inte kan godtaga de nackdelar som denna politik har lett till, har man satt i gång ett omfattande bidragssystem. Läser man de betänkanden som ibland kommer från näringsutskottet, får man nästan en känsla av att de i stället kommer från socialutskottet. Det har blivit en mycket omfattande bidragsflora för att över huvud taget hålla företag i gång. Ekonomie doktor Lars Wohlin har i Nationalekonomiska Föreningen Förhandlingar, fjärde häftet för 1972, presenterat en beräkning som han sammanfattat på följande sätt: ”Bidragen till industrin för olika ändamål har nu nått inte obetydliga proportioner. De uppgick åren 1969—1971 till ungefär samma belopp som de börsnoterade företagen fick in genom nyemissioner. Bidragen från AMS vid sidan om lokaliseringsbidragen samt kommunernas bidrag finns inte med. Utbildningsbidrag och forskningsstöd har medtagits trots att de egentligen är bidrag till immateriella investeringar och inte till finansieringen av ökningen i det redovisade totala arbetande kapitalet. Av allt att döma kommer bidragen att ökas mycket kraftigt framöver; bidragen för miljövårdsinvesteringar torde således 1972 komma att uppgå till ca 300 miljoner kronor. Dessutom kommer troligen nya bidragsändamål in i bilden av t.ex. typen strukturgarantifonden, exportstöd, köp av konsulttjänster, arbetsmiljöinvesteringsbidrag, forskningsstöd etc.

Bidragen blir ofta godtyckliga och snedvrider konkurrensförhållandena. De medför nya riskmoment. Den kalkyl, som en företagare gjort ena dagen, kanske nästa dag inte visar sig hålla därför att konkurrenten kommit att få ett stöd som omkullkastar alla tidigare beräkningar av det ekonomiska utfallet på en viss satsning. Bidragspolitiken har också den nackdelen i vad avser nyföretagandet att de små företagen och ännu icke startade företag har väldigt svårt att få det aktuella stödet. De kommer att missgynnas. Det finns en hel rad sådana bidrag som småföretagen inte kan få: bidrag till lagerproduktion, bidrag till exportkrediter, bidrag till forskning, bidrag till nedläggningshotade företag. Många andra inslag i den socialdemokratiska näringspolitiken är också klart ogynnsamma för mindre företag. Blankettraseriet är betydande för mindre företag som inte har speciell arbetskraft som fyller i alla olika blanketter. Kravet på minst 50 000 kronor i aktiekapital försvårar många nya betydelsefulla satsningar. Den faktiska sambeskattningen missgynnar de små företagen. Arvsoch förmögenhetsskatten drabbar familjeföretagen orimligt hårt. Reglerna i de Åmanska förslagen kommer att göra småföretagandet ytterligare invecklat.

En stor del av de frågor som man skulle kunna uppmärksamma i detta sammanhang handläggs av inrikesministern och även av finansministern. Det kan naturligtvis vara en svårighet för Rune Johansson att han inte har inom sin domvärjo en del åtgärder som han kanske egentligen skulle vilja genomföra. Om man allmänt ser på den situation som för närvarande råder och vill förstå nyföretagandets svårigheter av både politisk och ekomonisk natur, skall man läsa nr 14 i år av tidningen Byggnadsarbetaren. Där står det på s. S bl.a.: ”En sanering bland de favörer företagare av skilda kategorier har är inte bara en rättvisefråga — den skulle också genom sina psykologiska effekter underlätta utjämningssträvandena inom hela löntagarkollektivet.” Ja, den uppfattningen vet vi att många har, och den förs ofta till torgs av socialdemokratiska talesmän. Men hur rimmar det med den bild man får när man bläddrar från s. 5 till s. 10 i samma tidning? Där finner man hur den omisstänksamme varnas för att bli egen företagare. Blir man egen företagare går man nämligen förlustig en hel del fördelar. Låt mig läsa upp listan över dessa i Byggnadsarbetaren! Man förlorar ”semesterersättning, övertidsersättning, uppsägningslön, reseersättning etc. AFA:s grupplivförsäkring gäller inte. AGB — avgångsbidrag — kan inte erhållas. Ingen ersättning från a-kassan vid arbetslöshet. ATP endast efter egen avgift. Ingen pension vid 65 års ålder från STP — den nya pensionsförsäkringen. Ingen påbyggnad till pensionen efter 67 år. Ingen kostnadsfri hälsokontroll genom Bygghälsan. Byggnads försäkring gäller inte. Ingen möjlighet till skadestånd vid olycksfall. Högre avgift till allmänna sjukförsäkringen. Ingen ersättning från den nya avtalssjukförsäkringen AGS. Ingen ersättning från yrkesskadeförsäkringen. Byggnads ansvarsförsäkring gäller inte. Fordringar för utfört arbete är oskyddade vid beställarens konkurs. Risk för stora skadestånd vid felaktigt utfört arbete.” Ja, jag undrar, herr talman, hur det kan vara möjligt i den politiska debatten att å ena sidan tala så kraftfullt om de favörer som det bör saneras bland och i det andra ögonblicket redovisa en sådan här lista — och den är uppenbarligen helt riktig — över vad man förlorar när man blir egen företagare. Men eftersom denna förteckning är riktig är den möjligen också en förklaring, som kanske industriministern i ett sådant här interpellationssvar skulle i någon mån ha berört, till att det förekommer ett sviktande nyföretagande. De spörsmål som här har tagits upp är ingen dålig förklaring till vad t.ex. professor Ramström kallar ”den sviktande ”företagarandan” — viljan till etableringar, nya satsningar och systematisk planering — kanske det viktigaste hotet mot det svenska näringslivets utveckling”.

Herr talman! Jag är ledsen om jag måste ta ifrån herr Antonsson en tydligen mycket kär tanke, nämligen att det skulle vara en årligen återkommande föreställning som herr Sjönell och jag har. Nej, herr Antonsson, det har inte alls med någon sådan föreställning att göra, utan det beror helt och hållet på vad herr Sjönell säger och vilka motioner han svarar för. Men vad jag tycker är beklämmande är att herr Antonsson också försöker förklara att motionen är allvarligt menad. Herr Antonsson har ju ett helt annat ansvar än vad herr Sjönell har på den punkten, eftersom herr Antonsson är vice ordförande i sitt parti och följaktligen borde ha anledning att svara här. Jag står för att detta är tomt prat. I början på motionen räknas på ett par sidor upp helt riktiga konstateranden om hur situationen är med arbetslöshet och allt detta. Det är alltså en skildring av förhållandena. Sedan kommer man fram till att det måste skapas 100000 nya arbetstillfällen, men man skall uppdra åt Kungl. Maj:t att plocka ihop den beredning som skall komma med förslag med lösningar. Nu preciserar herr Antonsson vad som bör göras: de 400 plus de 200 miljonerna finns upptagna i motionen 1459 — detta är helt riktigt — och då vill man använda 200 miljoner till bidrag, i första hand räntefria pengar. Det är 2000 kronor per nytt sysselsättningstillfälle, men det var ju 100 000 ytterligare sysselsättningstillfällen man ville ha. Tror herr Antonsson att detta är realistisk politik och att det går till så, att bara man har fått dessa pengar, får man nya sysselsättningstillfällen? Herr Antonsson talar om att man vill bereda äldre människor arbete och att man vill ge bättre stöd till företagarföreningarna. Men på den punkten är vi inte oense; detta är precis vad propositionen handlar om, nämligen att ge företagarföreningarna bättre stöd. Att han sedan vill ändra på ATP-bestämmelserna för att bereda de äldre stöd är naturligtvis en tanke som han får ha. Sedan kommer han med det revolutionerande förslaget att avskaffa arbetsgivaravgiften för dem som skapar nya sysselsättningstillfällen. Det är här fråga om 1 200 kronor, om det gäller en person med 30000 i årslön. Detta förslag är lika lättvindigt hopkommet. Jag kan ta ett annat exempel. Jag råkade lyssna till en diskussion i TV, där herr Antonssons partiledare var med och där det framhölls att förslaget att avskaffa arbetsgivaravgiften i stödområdet, varigenom det skulle skapas nya arbetstillfällen — företagen skulle blomstra upp på det sättet — var revolutionerande. Jag vill bara peka på att det för närvarande i det område man då talade om under de två första åren utgår 7 000 kronor i sysselsättningsstöd för varje sysselsättningstillfälle — under förutsättning att det blir ett nytt sysselsättningstillfälle. Det är allt detta som gör att jag vill betrakta den här motionen och allt detta tal som bara löst prat. Visserligen talar man om viktiga ting, men när man icke ger några konkreta besked om hur man verkligen vill göra måste jag karakterisera det som löst prat.

Herr talman! Logiken var det, herr Antonsson! Herr Antonsson talar om att lägga på ytterligare stöd, om man ger det bidraget och det bidraget utöver vad som nu utgår. Därmed tror han att det skall bli sysselsättningstillfällen. Men, herr Antonsson, tala om för mig vad dessa industrier skall tillverka och var de skall sälja produkterna. Vi har inte fått någon förklaring till vad de skall syssla med, hur man skall få denna nya marknad och hur man skall kunna hitta på nya revolutionerande produkter som går att sälja. Alltihop det andra är ett slags dimbildning omkring frågor som vi alla är intresserade av, dvs. att skapa mera sysselsättning. Att föreslå litet slantar här och där — på den vägen går det inte. Det brännande problemet är att skaffa fram de produkter som skall tillverkas, att skaffa marknad för dem. Det problemet löser man inte genom att gå ut i en kampanj, som man säger. Vi har nu och då kampanjer för vissa företagares varor. Herr Antonsson vet att det inte är möjligt att de kampanjerna plötsligt skulle kunna ge det här enorma utfallet. Då är det onödigt att försöka framställa detta som allvarligare menat än det är.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 54 är från vissa synpunkter mycket intressant. I motioner framförs en rad principiellt betydelsefulla förslag beträffande vår näringspolitik, och socialdemokrater och kommunister har skrivit ihop sig på varje principiell punkt. Det finns en rekommendation från en vpk-ledamot som rör en administrativ fråga. Jag har hört sägas att kommunisterna skall frånträda även den punkten. Socialdemokraterna och kommunisterna är tydligen beträffande de principiella frågor som tas upp helt överens, i varje fall i utskottsbetänkandet. Och det är såvitt jag minns första gången. En bild av dagens verklighet kan möjligen vara lämplig som bakgrund till diskussionen om näringspolitiken. De nya siffrorna om arbetslösheten gör det möjligt att se hur situationen varit i april månad de senaste fyra åren. I april 1970 fanns det totalt 330 729 personer som inte var helt sysselsatta på den allmänna och öppna marknaden, i april 1971 var siffran 355 841, i april 1972 414 875 och i april 1973 417 819. Det är den kalla verkligheten. Dessa personer var alltså inte helt sysselsatta på den allmänna öppna marknaden. Vi vet att vårt land inte kan isolera sig från internationella konjunktursvängningar. Men samtidigt måste det anses fastslaget att sysselsättningskrisen varit värre och mer långvarig i Sverige än i andra jämförbara länder. Den socialdemokratiska näringspolitiken måste bedömas även mot denna bakgrund. Herr Andersson i Örebro har redan argumenterat för en rad konkreta folkpartiförslag inom näringspolitiken i anslutning till propositionen — förslag som skulle skapa bättre förutsättningar för näringslivet och därmed också för de anställda. Jag skall därför i stort sett gå förbi dessa förslag och ta upp några mer principiella synpunkter som finns i motionen från folkpartiet. Socialdemokraterna i näringsutskottet tiger på alla de väsentliga principiella punkterna. Jag vet inte om det var villkoret för att man skulle skriva ihop sig med vänsterpartiet kommunisterna. I debatten har herr Svanberg använt sig av det gamla knepet att läsa upp en kläm och säga: ”Vad är det här för någonting?” Ja, herr Svanberg, det är ungefär lika litet intelligent som att säga att man kan tala om vad en proposition innehåller genom att enbart läsa upp klämmen. Det är hela den bakomliggande materian som skall diskuteras. De 13 rader som socialdemokraterna och kommunisterna ägnar dessa frågor i utskottsbetänkandet tyder på — det är svårt, herr Svanberg, att komma ifrån det intrycket — litet skuggrädsla. Man vill inte ge sig in i debatt. Den motion från vår sida som herr Svanberg talat om innehåller 25 sidor, där vi tar upp en rad olika problem. För att inte ta upp kammarens tid skall jag inte referera alla dessa förslag — jag förutsätter att i varje fall herr Svanberg har läst dem — men jag skall ta upp några. Kom nu inte — jag säger som herr Burenstam Linder —, herr Svanberg och herr industriminister, och säg att vi inte har konkreta förslag i detta sammanhang. Det är endast av tidsskäl som jag låter bli att ta upp dem. Nu är verkligen tiden inne att socialdemokraterna bestämmer sig för hur de skall ha det med näringspolitiken. Vilken typ av ekonomi skall vi ha i det här landet? Skall socialdemokraterna fortsätta sin slingrande väg mot alltmer hårdnande statligt inflytande? Det är mycket märkligt att vi inte kan få ett ordentligt svar på dessa frågor. Socialdemokraterna sätter bara upp ett förvånat ansikte och frågar om det inte är rimligt att ”samhället får mer att säga till om”. Vårt svar är att det beror på vad man menar med ”samhället”. Menar man statliga myndigheter, regering och verk? Då blir vårt svar i de flesta fall ett nej. Är det däremot så, att man ger de enskilda människorna personliga möjligheter att bättre påverka sina egna förhållanden, då är detta en grundidé i vårt liberala program. Några få exempel. Jag skulle kunna räkna upp många fler; det är endast av tidsskäl jag begränsar mig. Folkpartiet var, såvitt jag vet, det första parti som tog upp frågan om längre gående möjligheter för enskilda att påverka sin arbetsplats genom att de anställda får sätta in ledamöter i företagens styrelser. Vi har hävdat att det inte räcker med detta. Medinflytande för de anställda måste finnas på alla nivåer. Styrelserna befattar sig i regel bara med långsiktiga problem. Det är vardagsproblemen som ofta känns mest brännande. Från folkpartihåll har vi i tio år begärt skydd mot obefogade uppsägningar av anställda. Ett område som alltför länge försummats är arbetsplatsernas miljö. Vi har under åtskilliga år yrkat på ökade insatser på detta område. För kort tid sedan lade en arbetsgrupp inom folkpartiet fram ett omfattande program för upprustning av arbetsmiljön. Vi är i stort sett positiva till den proposition beträffande arbetsmiljön som nu lagts fram, men vi kommer på fredag att presentera ett antal kompletterande önskemål och synpunkter. För att möjliggöra ökad frihet för konsumenterna vid val av varor har vi länge varit pådrivande. Konsumentupplysning och kontroll av varor och tjänster måste betydligt utvidgas. Ett sista exempel: det var liberaler som i vårt land började kräva kontroll av monopol och karteller. Alla dessa saker som jag räknat upp och åtskilliga fler är just inriktade på att skapa ökat inflytande för de enskilda medborgarna. De enskilda skall själva kunna påverka sin situation på ett bättre sätt. De skall själva ha möjligheter att öka chanserna till ett rikare liv. För att uppnå detta behövs ibland lagstiftning som t.ex. stimulerar konkurrensen, medger friare konsumtionsval och skapar former för medinflytande för de anställda. Där kommer statsingripandena in som riktningsgivare och bestämmande i en del fall. Går man till den socialdemokratiska debatten, visar det sig att socialdemokraterna har mycket stor benägenhet att lägga över många uppgifter på statliga organ och behålla dem där. Slussningen till de enskilda blir aldrig av. Tag t.ex. finansminister Strängs öppenhjärtiga uttalande om AP-fonderna på den socialdemokratiska partikongressen. Han förklarade helt frankt: Ge socialdemokratin den här chansen, så skall man nog se till att man får direkt inflytande över företagen. Vilka är ”man” i detta sammanhang? Alla vet att det inte kan vara någon annan än regeringen och de regeringen tillsätter och att det är detta socialdemokraterna avser. I den rapport, herr Svanberg, om näringspolitik som avgavs till den socialdemokratiska partikongressen i fjol finns många avslöjande formule ringar om denna dirigeringslusta. I rapporten talas oupphörligt om att ”samhällets” planering måste utvecklas och innefatta ”överväganden och åtgärder i fråga om näringslivets utveckling”. Samhället, dvs. regeringen, skall göra fördelningen av resurserna till olika branscher. Det hela skall så småningom mynna ut i en ”övergripande näringspolitisk planering”. Hela tiden måste man ju här, såvitt jag kan förstå, syfta till politiska beslut, dvs. statlig dirigering av näringslivet. Det vore intressant att få reda på om detta är en missuppfattning. De här synpunkterna utvecklas i en nyutkommen stridsskrift med titeln ”Tvingande ekonomiska skäl, En bok om myter”. Det är ett antal socialdemokratiska skribenter som här publicerar sig. Det sammanhållande kittet mellan de olika uppsatserna är en ilska mot deras partivän professor Assar Lindbeck. Så här skriver t.ex. Nordal Åkerman: ”Som den mest uttalade, ofta naivaste och politiskt mest reaktionäre representanten för dessa” — av författarna kritiserade — ”ekonomer har nu under flera år professor Assar Lindbeck framstått. Trots en anknytning till det socialdemokratiska partiet som måste betraktas som fjäderlätt har han länge spelat rollen som kanslihusets grå eminens och där villigt stått till tjänst med att för bävande statsråd ytterligare mystifiera någon ekonomisk teori.” Jaha, nu vet vi det! I den här boken är det mycket tunnsått med förslag som direkt skulle öka den enskilda individens personliga möjligheter att påverka sin egen situation från de synpunkter som jag räknat upp och som ingår i vårt program. Däremot finns det en rad hugskott beträffande förstatligande och socialisering. Jag skall bara räkna upp några: förstatligande av bostadsmarknaden, livsmedelsbranschen — där nämner man särskilt grosshandeln —, hela trafiksektorn samt all energiproduktion. Det diskuteras vidare ett mycket drastiskt ingripande i prispolitiken. Man säger att man vill sänka priserna på en del håll och höja på andra.

Det här uttrycket ”ett mera allmänt manipulerande av priserna” måste givetvis innebära inte bara statlig priskontroll utan direkt statlig prissättning på ett ytterligare antal områden. Resonemanget fortsättes så här: ”Finansieringsproblemen” — av prisregleringarna — ”kan dock bli oöverstigliga om staten skall subventionera bort de höga priserna. Genom att totalsocialisera en viss sektor kan man i stället omfördela kostnaderna mellan olika konsumenter eller mellan konsumtion av olika produkter. Därigenom har man tillskapat en ny finansieringskälla i form av en progressiv konsumtionsskatt. Genom socialisering kan man också garantera att tillräckligt med resurser satsas även på de varor som är för billiga för att marknaden skall anse dem värda att satsa på.” Mycket öppenhjärtigt erkännes också i det här sammanhanget att detta nödvändiggör politiska beslut om prissättning och produktion. Det här var några axplock från en nyutkommen socialdemokratisk stridsbok. Trots att även en riksdagsman från socialdemokraterna medverkat skall jag inte — herr industriminister Johansson — göra regeringen och socialdemokratin ansvariga för vad som skrivs. Men den här debatten erbjuder ju ett tillfälle för en regeringsledamot att verkligen tala ur skägget. Utskottet har vägrat diskutera saken, och herr Svanberg har försökt att förlöjliga tanken på debatt. Det är därför jag tar upp det här och ger industriministern en chans att diskutera. Industriministern brukar ju ibland vara på det humöret att man verkligen kan få i gång en debatt. Jag hoppas att det här skall vara en sådan situation. Vi kan inte uttömma hela detta ämne, men en del skulle vi väl ändå kunna åstadkomma i debattväg. Det är nämligen intressant mot bakgrunden av vad som händer inom socialdemokratin att ställa frågan om man möjligen är på väg att överge den s.k. blandekonomin. Attackerna på den socialdemokratiske ekonomen Assar Lindbeck tyder ju på det. Är de här socialdemokratiska debattörerna, som klart säger ifrån att avsikten är att förstatliga/socialisera i betydande omfattning, representativa? Det kunde vi väl ändå få ett svar på. Det socialdemokratiska svaret kan rimligen inte bli att det kan man diskutera en annan gång. Väljarna har ett berättigat krav att få reda på vart det socialdemokratiska tåget avses gå, inte bara nästa station. Det vore ett svek mot väljarna att inte ge bättre besked. För en liberal uppfattning ter det sig självklart att man inte kan nöja sig med det som hittills uppnåtts. Det behövs en rad reformer även inom näringslivet. Jag har börjat räkna upp en del saker, som vi under många år krävt och som i hög grad påverkar näringslivets förutsättningar och som inte alltid har mottagits med förtjusning av näringslivets representanter. Men många saker sköter ju inte sig själva. Det måste bli fråga om korrigeringar, kontroll, stimulanser och balansinsättningar från statsmakternas sida. Det gäller nu alltså att gå vidare och förbättra det näringsliv vi redan har, inte att bygga ut det mot ett mer eller mindre förstatligat enligt socialistisk modell. Det märkliga med en del debattinlägg från socialdemokratiskt håll på senaste tiden är att man inte ägnar någon särskild uppmärksamhet åt frågan om vad som sker, om man skulle socialisera eller förstatliga den ena näringsgrenen efter den andra eller på andra vägar skaffa sig klara dirigeringsmöjligheter av den typ som herr Sträng ju har uttalat sig för. Alla vet att detta innebär att det politiska inflytandet adderas till det rent administrativt företagsekonomiska. Maktkoncentrationen blir i själva verket mycket större än vad man annars skulle ha anledning att tro att ett statsingripande kan innebära. För vår del säger vi att det är otänkbart att vi kommer att ha ett fritt samhälle om stora delar av näringslivet kommer direkt in under den ena eller andra formen av statlig dirigering. Den kalla verkligheten visar inte på något behov av generellt ökat statsingripande utan på behov av statliga åtgärder för att stimulera näringslivet. Det är detta som vi diskuterar i en av de motioner som näringsutskottet behandlat. Utskottets socialdemokrater ägnar den ett mycket förstrött intresse. Vår motion sysslar ju med en principiell debatt kring det problem som jag här bara mycket kortfattat har kunnat beröra. Det är intressant att alla de här sakerna — centerpartiet och moderata samlingspartiet har likartade principiella motioner — viftas bort av socialdemokrater och kommunister tillsammans. Hur skall man då få fram ett ökat nyföretagande? Det är en av de frågor vi ställer i vår motion. I själva verket har nyföretagandet i Sverige varit mycket obetydligt under åtskilliga år, ibland t.o.m. obefintligt. Herr Burenstam Linder refererade den s.k. Umeåundersökningen om nyföretagandet i Västerbotten och Stockholms län, så jag behöver inte göra det. Ingenjörsvetenskapsakademiens direktör har klart uttalat att ett av orostecknen inom näringslivet är att det kommer fram så litet av ny företagsamhet. Uppfinnarandan finns, men möjligheterna att föra ut uppfinningarna i livet begagnas inte i tillräcklig utsträckning. Statsrådet Johanssons svar ger väl inte hopp om några ytterligare åtgärder för att stimulera nyföretagande. Han tycker inte att det är så bra — det framgår av svaret — men han signalerar inte någon väsentlig frontförändring. Folkpartiet har lagt fram en rad förslag för att stimulera nyföretagandet och näringslivet i allmänhet. Vi förordar att man tar den här saken så allvarligt att man verkligen sätter till en utredning som får ägna sig åt dessa problem. Tror inte industriministern att det vore på tiden att göra det? Eller tycker industriministern att det här inte är så mycket att fästa sig vid, utan att det får gå sin lugna gång och att man får se vad man kan hitta på? Vi har också framhållit att man mera allvarligt måste ta upp frågan om lönsamheten. Jag skall av tidsskäl inte gå in på den delen av herr Svanbergs kommentarer. Herr Andersson i Örebro har redan diskuterat de mindre och medelstora företagens problem. Deras verksamhet behöver verkligen på allt sätt underlättas, och i våra reservationer i detta avseende lämnas ju en rad konkreta förslag.

Oviljan att göra nya kraftinsatser för att göra företagen starkare, vilket skulle ge de anställda ökad trygghet, är påfallande hos dagens socialdemokrater — även hos dem som vistas i det här huset. Tydligen är förstatligandetankarna och lusten att dirigera så starka att det försvårar en helhjärtad satsning på det här området. Det är kanske så att man innerst inne är så mycket socialist att man har hämningar när det gäller en mer positiv inställning till näringslivet. Det är de anställda som får betala för denna kluvenhet. De allvarliga arbetslöshetssiffror som jag erinrade om i början borde väl ändå ha stämt socialdemokraterna till eftertanke, men det har inte blivit fallet, om man skall döma efter vad socialdemokraterna i näringsutskottet här säger. Och det, herr talman, är verkligen oroande inför den alltmer hårdnande internationella konkurrensen.

Herr talman! Herr Dahlén finner det föga intelligent att läsa klämmen i en motion och därmed tro sig ha läst hela motionen. Ja, det är möjligt, vi skall inte diskutera intelligens här. Men är det inte så, herr Dahlén, att man, när man har skrivit en motion, skall dra ut sina förslag och ange dem i klämmen? Det är ju detta det hela går ut på, så det är mycket svårt att komma ifrån saken på det här sättet. Jag har inte sagt att det inte finns många saker i folkpartiets motion som går att diskutera, men jag har plockat fram några saker som man vill skall tas med, och det är detta att vi skall uttala oss för en socialliberal näringspolitik, vi skall ha en godtagbar lönsamhet, och dessutom skall vi här i riksdagen besluta om att förbereda en ny ansökan om medlemskap i EG. Detta har jag betecknat som orimliga saker för den svenska riksdagen att syssla med. Han säger att det finns många konkreta förslag. Ja, vad herr Dahlén egentligen begär i hela sitt långa anförande är att vi skall gå förbi de uppseendeväckande saker som föreslås i motionen, söka hitta något annat, och så skall vi gå upp och diskutera med honom på hans villkor hur mycket vi skall socialisera, när vi skall socialisera, hur mycket vi vill dirigera. Ja, detta är ju — jag vill inte använda ordet ointelligent — ett ohederligt sätt att söka debattera, ty det innebär att vi helt enkelt skulle diskutera på herr Dahléns något krokiga villkor. Detta må vara nog sagt om vad som står i folkpartiets motion i övrigt. Det finns frågor — det har jag sagt till herr Andersson i Örebro — där vi kan komma överens, och det har vi också gjort på många punkter, men det här är ganska uppseendeväckande. Sedan har herr Dahlén läst socialdemokraternas näringspolitiska program. Jag har nu aldrig trott att herr Dahlén skulle göra det med någon större eftertanke. Det finns ett sätt att läsa som det sägs att en viss potentat läser bibeln på, och det är tydligen så herr Dahlén läst programmet. Men det var någonting som han sade som fick mig att liksom stanna till litet grand — hans allmänna uttalanden må vara. Han sade så här: Det visar sig ju gång på gång hur ni vill dirigera, ni säger att samhället skall göras så och så, samhället har de och de kraven, och detta är ju dirigering och socialism. Ja, då är det farligt. Men om några privata jättekoncerner planerar för hela vårt näringsliv, då är det inte dirigering, det är inte ofrihet. Då är allting bra — bara inte samhället och människorna har haft något inflytande på utvecklingen. Längre kan man väl knappast komma i antiliberalism. Han vill ha reda på om vi vill ha en dirigering samtidigt som han vill låta de privata dirigera. Gör mig en tjänst, herr Dahlén: Assar Lindbeck har jag haft mycken glädje av under årens lopp och umgås fortfarande med honom rätt bra, men gör honom inte till en potentat och försök inte utnämna honom till en socialdemokratisk ideolog, för det är inte Assar Lindbeck! Assar Lindbeck får stå för vad han är. Vill ni anställa honom som ideolog så är det er sak. Han är inte socialdemokratins ideolog. I övrigt är han en ytterst hedervärd person.
Herr talman! Jag vill först till herr Svanberg säga att det inte var jag som utnämnde herr Lindbeck till socialdemokratisk ideolog. Herr Svanberg hörde tydligen lika litet på den delen av mitt anförande som på de övriga. Jag citerade nämligen vad herr Svanbergs partivän tillsammans med en rad andra sådana säger om Assar Lindbeck — där denne utpekas som en av rådgivarna till regeringsbänken. De påstår att han är en av de mest naiva av ekonomerna. Debatten går självfallet litet lättare, om man försöker höra på vad motståndaren säger. Herr Svanberg säger: Skall riksdagen syssla med hela frågan om näringspolitikens inriktning — det är ju det som jag har begärt att herr Svanberg skall säga något om — och företagens lönsamhet. Det är orimligt, säger herr Svanberg, att riksdagen skall syssla med detta. Jaha, det var ett intressant besked. Jag trodde att förutsättningarna för näringspolitikens inriktning skulle diskuteras här och inte förbehållas socialdemokraternas partikongress, partistyrelse och regering. Men jag har tydligen missuppfattat situationen. Herr Svanberg vill vidare inte diskutera på mina villkor. Nej, vem har begärt att han skall göra det? Han hade ju fullständig frihet att själv i näringsutskottet skriva precis vad han ville — ja, han hade kanske vissa svårigheter om han skulle ha kommunisterna med sig, men det får stå för hans egen räkning. Vem har sagt att han skall diskutera på mina villkor? Herr talman! Resultatet av herr Svanbergs inlägg i dag och vad han skrivit i näringsutskottet är att han över huvud taget inte vill diskutera, och då är det meningslöst att vi för en debatt. Herr Svanberg säger att samhället, enligt vad jag har hävdat här, inte får några ökade möjligheter till inflytande, men att jag beträffande de privata företagen inte har något emot detta. Herr Svanberg! Läs vad jag sade i mitt anförande — herr Svanberg hör tydligen inte på — där jag på punkt efter punkt pekade på att det är nödvändigt för statsmakterna att ingripa därför att vi annars inte klarar av att hjälpa näringslivet att komma i balans. Fundera på detta, så får vi se om vi sedan kanske kan föra en debatt i ett annat forum!

Herr talman! På en punkt, herr Dahlén, nämligen när det gäller Assar Lindbeck, kan jag vitsorda att — om det gällde ett citat — det också kan finnas skumma socialdemokrater som låter sig vilseledas. I så fall var det inte herr Dahlén som hade fel utan någon annan. Men det gör ju inte saken bättre att man citerar ett sådant uttalande med stor förtjusning. Sedan sade herr Dahlén att jag skulle ha menat att riksdagen inte skall debattera vissa frågor. Jag har sagt att riksdagen skall gå förbi alla de dumheter folkpartiet skriver i sina motioner och inte bry sig om dem utan vara vänlig nog att diskutera väsentligare ting. Men framför allt vill herr Dahlén diskutera dessa frågor i termer som socialism, dirigering, tvång, misskötsel osv. Jag finner att en diskussion med herr Dahlén under sådana förhållanden är meningslös. Hans villkor är att socialdemokraterna skall svara för de reella bidragen till denna debatt. Sedan skall folkpartisterna få vifta med sådana allmänna uttalanden. Sådana skall man halka över. Vad de har sagt i sina motioner är något som man inte skall fästa sig vid. Låt mig säga att denna underliga diskussionsmetod gör att jag helt instämmer med honom i att det är meningslöst med en debatt efter dessa linjer. Hur industriverket skall se ut är redovisat i propositionen och i näringsutskottets skrivningar. Vi har föreslagit debatter om detta, och vi kan föra sådana på ett seriöst plan men inte med herr Dahléns uppläggning. Han vill göra detta till en debatt om dirigering, som socialdemokratin skulle stå för, och frihet och lycka som han står för. Så enkel är inte verkligheten. På så naiva villkor kan vi inte diskutera.
Herr talman! Herr Svanberg måste vara på litet dåligt humör i dag. Han sprider oförskämdheter omkring sig i sina inlägg, och det tror jag inte gagnar. Att bara etikettera vad politiska motståndare säger som dumheter tror jag inte är så lyckat, men det må falla tillbaka på herr Svanberg. Han får försöka klara upp det här med sitt eget samvete. Herr Svanberg säger att han inte vill diskutera i termer som socialisering, förstatligande, ökat statligt inflytande. Det är alltså ett besked till de socialdemokratiska skribenter som jag här citerade. Herr Svanberg tar avstånd från hela den debatten. Herr Svanberg kommer säkert att försöka neka till att detta är ett besked från honom — och besked får man verkligen inte. De frågor som vi har tagit upp i våra motioner behandlar herr Svanberg i utskottsbetänkandet på följande sätt: ”Utskottet anser sig inte ha anledning att här gå in på någon närmare analys och diskussion av programmet.” I det programmet dras frågorna om näringspolitiken upp, men det tycker socialdemokraterna i utskottet inte att det finns någon anledning att diskutera. Sedan försöker herr Svanberg smita ifrån debatten genom att säga: ”Jag vill inte diskutera på herr Dahléns villkor.” Herr Svanberg vill inte diskutera över huvud taget. Väljarna skall alltså enligt herr Svanberg vara okunniga om vad han ser som väsentligheter i det här sammanhanget. Det kommer vi att ha möjligheter att påminna om under de månader som ligger framför oss.